Herr talman! Birger Rosqvist har, mot bakgrund av pågående breddningsarbete på järnvägen mellan Sandbäckshult och Berga, ställt följande fråga till mig: Är kommunikationsministern beredd att medverka till att riksdagens beslut om ett sammanhängande järnvägsnät i denna del av Kalmar län också blir ett tillfredsställande, fungerande järnvägsnät? Jag hade kunnat svara ett enkelt ja på frågan: Givetvis skall vi ha ett fungerande järnvägsnät. Jag vill emellertid komplettera med följande upplysning. Som ett led i pågående rationaliseringssträvanden undersöker man f.n. inom SJ möjligheterna att på olika stationer — däribland Berga —- komplettera säkerhetsanordningarna så att tågexpedieringen i ökad utsträckning kan klaras utan särskild stationspersonal.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Anledningen till att jag tagit upp frågan är farhågor hos den personal som finns efter den här bansträckan och som tvivlar på att de aktuella järnvägsdelarna kommer att fungera tillfredsställande, om de planer som aviserats träder i kraft. Om en station görs obevakad innebär det att stationens signalanläggning låses på det sättet att personal på platsen inte kan rubba något,t.ex. växlarna. Enda möjligheten är att en angränsande station skickar med en växelnyckel som sedan fortast möjligt skall återgå till utlämningsstationen. Stationen blir då vad vi i dagligt tal kallar en hållplats. Genom det arbete som pågår med breddning av en tidigare smalspårig järnväg, som kommer att få en sammanbindning med en bredspårig järnväg, blir Berga station nu en s.k. grenstation. Kommunikationsministern upplyser i svaret om att man håller på att komplettera säkerhetsanordningarna, vilket innebär att man skall kunna dra in personal. Jag vill då fråga: Är det någon form av fjärrblockering man är ute efter? Jag har svårt att tänka mig att det är det som är på gång. Jag undrar hur personalen skall reagera när den får höra att man, om det visar sig lämpligt, skall företa en säkerhetsteknisk komplettering som innebär att man drar in personal! Tänk om sådana funderingar gjordes när det gäller t.ex. kommunikationsministern eller mig! Tänk om man betraktade det som en säkerhetsteknisk komplettering att dra in våra jobb! — Det senaste var mera skämtsamt. Regeringen har beslutat att Högsby kommun, i vilken Berga ligger, skall tillhöra den s.k. grå zonen. I och med det har regeringen förklarat sin vilja att regionalpolitiskt prioritera kommunen. Men är detta ett exempel på det, så inger det farhågor för framtiden. Man medverkar alltså till att personal dras in vid en järnvägsstation som inte är utsatt för någon minskning av trafik — trafiken kommer otvivelaktigt att öka när stationen blir den grenstation som man längs den här järnvägslinjen längtat efter i många år. Jag är väl medveten om SJ:s iver att dra in på olika håll och kanter. Om det är SJ som beslutar, torde saken redan nu vara avgjord. Men kommunikationsministern kanske har några synpunkter att komplettera med.

Herr talman! Jag sade i mitt svar att man f.n. inom SJ undersöker möjligheterna att bl.a. på Berga station komplettera säkerhetsanordningarna så att tågexpedieringen i ökad utsträckning kan klaras utan särskild stationspersonal. Det har alltså ännu inte fattats något beslut om det. Enligt uppgift som jag fick alldeles nyss från SJ är någon avbemanning av Berga station f. n. inte aktuell. Det finns alltså inga bestämda planer på det. Jag är inte säker på om Birger Rosqvist har klart för sig definitionerna på obemannad resp. obevakad station. En obemannad station är en station där det inte finns någon personal. Termen obevakad station däremot är ett säkerhetsmässigt begrepp. Det innebär att tågen expedieras utan att stationär personal behöver vara närvarande för själva tågexpedieringen. Men det hindrar inte att det finns stationär personal i tjänst på stationen för att sälja biljetter samt sköta godsexpediering, växling av vagnar och sådant.
Herr talman! Jag är medveten om att obevakade och obemannade stationer inte är samma sak. Men gör man en station obevakad innebär även det att uppgifterna för personalen på platsen minskar och att personalstyrkan antingen på sikt eller omgående dras ner. Kommunikationsministern säger att planerna på att göra denna station obevakad inte är definitiva och att SJ ännu inte har fattat något beslut. Då vill jag hemställa till kommunikationsministern att man på departementet har denna fråga under observation. Som framgått av andra svar här i dag och som vi erfarit under tidigare debatter har SJ visat stor iver att rationalisera och dra in personal. Det torde vara överflödigt att dra in personal ett år innan breddningen blir klar. När trafiken ändå är avsedd att öka borde man, även om det blir mindre arbetsuppgifter under några månader, kunna ha kvar den personal som finns och därmed bevara Berga station som en bevakad station.

Herr talman! Karl Erik Olsson har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att utbildningsresurserna vid F 5 skall utnyttjas för civil flygförarutbildning och på så sätt bespara samhället betydande kostnader. Chefen för flygvapnet har i sin programplan konstaterat att förtidsavgången av flygförare från flygvapnet har blivit ett alltmer akut problem. Flygbolagen, SAS och Linjeflyg, har vidare presenterat så stora rekryteringsbehov att krigsdivisionernas beredskap, krigsduglighet och tjänstbarhet enligt chefen för flygvapnet blir helt oacceptabla om rekryteringen även i fortsättningen huvudsakligen sker från flygvapnet. Den nyligen inrättade reservofficersutbildningen av flygförare, som också är anpassad till civila ändamål, kan minska förtidsavgången bland aktiva flygförare. Chefen för flygvapnet anser att de civila flygbolagens pilotbehov är en fråga som kräver snabb behandling inom den civila sektorn av samhället. De redovisade konsekvenserna av förtidsavgången inger enligt chefen för försvarsdepartementet oro. Frågan om rekrytering av flygförare övervägs f. n. inom flygbolagen. För SAS del är rekryteringsfrågan naturligen en skandinavisk fråga. Den nyligen påbörjade reservofficersutbildningen av flygförare kan endast till mycket liten del tillgodose flygbolagens pilotbehov. Mot denna bakgrund övervägs f. n. inom försvarsoch kommunikationsdepartementen hur såväl flygvapnets som flygbolagens behov av flygförare skall kunna tillgodoses. Detta redovisas under fjärde huvudtiteln i årets budgetproposition. Med hänsyn härtill är jag inte nu beredd att närmare uttala mig om möjligheterna att utnyttja utbildningsresurserna vid F 5 för civil flygförarutbildning.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

Fördelarna med detta system har emellertid vänts till kostnadskrävande nackdelar, främst genom ändrade anställningsformer för flygvapnets piloter och ökande kostnader för komplicerade flygsystem. Flygvapnet vill behålla sina till stora kostnader utbildade krigsflygplanspiloter längre, samtidigt som flygbolagen vill rekrytera sina aspiranter tidigare. Med en rekryteringsbas under 1940 och 1950-talen på mellan 100 och 200 årligen grundutbildade flygförare innebar SAS och Linjeflygs förarrekrytering i stort sett inga problem för flygvapnet. I dag är förhållandet ett helt annat: 25-35 förare per årskull är ett alldeles för litet rekryteringsunderlag för de civila bolagen samtidigt som det är ett pressat minimum för flygvapnet. Det är nödvändigt att vidta snabba åtgärder för att förändra denna situation, om det civila behovet skall tillgodoses och om flygvapnet samtidigt skall kunna behålla sina förutsättningar att lösa ålagda uppgifter. Av kommunikationsministerns svar förstår jag att han delar denna uppfattning, som även uttalas av chefen för flygvapnet. Jag noterar också med tillfredsställelse att man f. n. diskuterar dessa frågor inom försvarsoch kommunikationsdepartementen. I budgetpropositionen anförs även att chefen för flygvapnet har en positiv inställning till att medverka med militära resurser för att åstadkomma lösningar. Att försvaret i sådana sammanhang kompenseras för ökade kostnader är naturligt. F 5 i Ljungbyhed har i dag en utbildningsorganisation som skulle kunna täcka in största delen av grundutbildningen av civila piloter. Dessutom har F5 en lärarkår som med en begränsad vidareutbildning skulle vara väl lämpad att handha denna utbildning. F. n. finns en viss överkapacitet vid F 5. Sysselsättningsläget för flyglärare i det övre åldersskiktet är problematiskt. Den övre åldersgränsen, 45 år, skulle kunna höjas betydligt på grund av att den civila flygutbildningen är mindre fysiskt påfrestande än den militära. I nuvarande läge ter det sig därför onödigt att bygga upp en särskild civil flygskola för utbildning av piloter för de kommersiella flygbolagen. Vid F 5 finns i dag så gott som allt som erfordras för att genomföra en flygutbildning som skulle tillfredsställa både ett militärt och ett kommersiellt behov. Kommunikationsministern vill i dag med anledning av de överväganden som pågår på departementsnivå inte uttala sig om möjligheterna att utnyttja utbildningsresurserna vid F 5, och detta måste jag väl ha en viss förståelse för. I sammanhang med budgetpropositionen framhålls ständigt nödvändigheten av restriktivitet och återhållsamhet i ekonomiskt avseende. I vårt samhällsekonomiska läge är detta odiskutabelt. Mot denna bakgrund ter det sig om möjligt viktigare än någonsin att optimalt utnyttja befintliga resurser även för att tillgodose de nya behov som uppkommer. Behovet av en snabb lösning av den civila flygförarutbildningen är vi tydligen också överens om. Även om kommunikationsministern nu inte vill uttala sig om möjligheterna att utnyttja F 5 för civil flygutbildning vill jag fråga kommunikationsministern om inte de befintliga resurserna vid F 5 måste vägas in som en tung och betydelsefull del i de överväganden som görs inom departementen.

Herr talman! Jag har väl en viss förståelse för att kommunikationsministern i dag inte kan ge så mycket mera i sitt svar än vad han gjort. Kommunikationsministern konstaterar i svaret att frågan är föremål för överväganden inom försvarsoch kommunikationsdepartementen. I en motion som väcktes i början av förra året hemställde jag att riksdagen hos regeringen skulle begära en utredning om civil trafikflygarutbildning. Trafikutskottet anförde i sitt betänkande 1976/77:12 att utskottet fann det i motionen aktualiserade spörsmålet angeläget och att frågan enligt vad utskottet erfarit var föremål för överväganden inom regeringens kansli. Detta sade alltså trafikutskottet för snart ett år sedan. Sedan dess har det tydligen inte skett så mycket mera. Det kan vara förståeligt. Detta är en komplicerad fråga. Flera departement är inblandade osv. Nu säger kommunikationsministern att frågan kommenteras något under fjärde huvudtiteln i årets budgetproposition. Jag hade personligen gärna sett att frågan även hade kommenterats i kommunikationsdepartementets del av budgetpropositionen. Jag sökte efter en sådan kommentar, men förgäves.

Det är naturligtvis ett riktigt och självklart konstaterande. Luftfartsverket säger vidare i denna remisskrivelse att den enda fast organiserade flygskola för utbildning av trafikflygare helt från grunden som funnits i vårt land är Svenska luftfartsskolan, vilken stått under tillsyn av skolöverstyrelsen och luftfartsverket. Skolan bedrev sin verksamhet under åren 1969-1976 och hade sitt administrativa centrum i Nyköping. Den teoretiska utbildningen gavs dels i Nyköping, dels i Stockholm, och dels vid Den Danske Luftfartsskole i Köpenhamn. I detta sammanhang skall man väl också peka på — vilket gjorts både i frågan och i svaret — att det finns beröringspunkter mellan den civila och den militära utbildningen på detta område. Däremot kan man ställa sig utomordentligt tveksam —jag förstår att det är den tveksamheten som i dag råder — till det rimliga i att kombinera militär utbildning inom flygvapnet med civil flygförarutbildning. Någon har sagt att utbildning inom flygvapnet för civil luftfart är ungefär detsamma som att på Formel 1-bilar utbilda en människa som skall bli busschaufför. Var och en förstår att det inte kan vara något lämpligt arrangemang. När det gäller flygvapnets behov av stridsflygare kan det naturligtvis råda tvivel om det rimliga i att kombinera denna stridsflygarutbildning med utbildning för civilt bruk. Man kan också peka på förbindelsen med den utbildning som sker vid artilleriflygskolan. En sådan utbildning ges i Nyköping i samarbete mellan ett civilt företag, Nyge-Aero, och artilleriet genom ett särskilt avtal. Även om vi skulle få en civil trafikflygarutbildning, blir den i början naturligtvis av ganska begränsad omfattning. Då kan det vara rimligt att koordinera den dels med den verksamhet som bedrivs inom svenska luftfartsskolan, dels med den verksamhet som sker inom artilleriflyget, Art Flyg S. Den utbildning som sker för arméns räkning är enligt de bedömare som kan detta bättre än jag mer lämpad för civila flygare än vad utbildningen av stridsflygare är. Jag har, herr talman, i egenskap av ordförande i en arbetsgrupp som arbetsmarknadsdepartementet har tillsatt för bevakning av de här frågorna i Nyköping, i en skrivelse till kommunikationsministern på arbetsgruppens vägnar framhållit dessa synpunkter. Vi har i skrivelsen uttalat förhoppningen att kommunikationsministern skall finna anledning att tillsätta en särskild utredning i denna fråga. Vi har också förklarat att det är angeläget att en sådan utredning kan arbeta så snabbt som möjligt. Jag skulle gärna vilja veta hur kommunikationsministern ser på möjligheten att tillsätta en sådan utredning samt hans uppfattning om tidsaspekten. Vi är alla medvetna om att detta är en viktig och angelägen fråga. Jag har bara velat foga dessa synpunkter till debatten. Jag vore tacksam om kommunikationsministern ville ge några synpunkter på hur det kommande arbetet skall utvecklas.

Herr talman! I sitt svar till Karl Erik Olsson hänvisar kommunikationsministern till de överväganden som f. n. görs i försvarsoch kommunikationsdepartementen. Chefen för flygvapnet anser att det krävs en snabb behandling inom den civila sektorn för att man skall kunna tillgodose flygbolagens behov. Det tar litet tid att utbilda piloter, och därför vill jag ställa några frågor till kommunikationsministern. Jag skall inte vara riktigt så snäll som Bernt Ekinge och Karl Erik Olsson har varit tidigare. Jag vill fråga: Hur långt har man kommit i sina överväganden? Vad är det man överväger? Skall flygvapnet hjälpa till med utbildningen och ställa sina resurser till förfogande, skall en ny flygskola etableras eller skall man utveckla de små resurser som finns och som Bernt Ekinge nyss försökte redogöra för? Han talade om Nyge-Aero. Det råder väl knappast något tvivel om att det mest ekonomiska och rationella och det snabbaste sättet att tillgodose såväl flygvapnets som de civila bolagens flygförarbehov måste vara att nyttja hela den utbildningskapacitet som finns vid F 5. Där finns i dag en väl fungerande flygskola med stödfunktioner, med personal, med flygplan och utbildningsmateriel och med lokaler. Dessutom har Klippans kommun satsat mycket på samhället Ljungbyhed i fråga om bostäder och annan samhällsservice. All verksamhet i Ljungbyhed kretsar kring F 5. Detta har också sin betydelse när man vill ha en samlad bild av resursläget för ifrågavarande utbildning. Sedan vill jag vända mig till herr Ekinge, som jag tror har fått den här utbildningen litet grand om bakfoten, om jag så får uttrycka mig. Vid krigsflygskolan i Ljungbyhed får de blivande flygförarna — det är ungefär ett år de ligger där — en ganska gedigen utbildning, det är riktigt, jämfört med vad man kanske får vid Nyge-Aero. Man har i alla fall 130 timmar på jetflyg när man kommer ut, och det tror jag är en nödvändig utbildning för civilflyget. När flygvapnets piloter är färdigutbildade på Ljungbyhed går de ut till flygförbanden och där flyger de Draken och Viggen. Det är där de, som herr Ekinge uttryckte det, utbildas till Formel 1-förare för att sedermera köra buss. Men det är ju den delen av utbildningen som vi vill ha bort, och det är den som kostar så mycket pengar. Det kostar miljontals kronor att ge blivande civila piloter en utbildning som de inte behöver. Det är därför vi vill ha en direktrekrytering av civila piloter från Ljungbyhed. Vi vill alltså inte att de skall ut på förbanden och flyga Draken till väldiga kostnader, eftersom de egentligen inte har någon nytta av detta när de sedan blir civilpiloter. Ungefär i 30-årsåldern går de över till civila flygbolag, och då har de alltså kostat flygvapnet en oerhörd massa pengar. Därför är det väldigt viktigt att få i gång en civil flygförarutbildning så snabbt som möjligt. Där kan vi spara pengar, och det är precis vad vi behöver här i landet.

Herr talman! Jag tänkte mig då jag svarade på den här frågan att det skulle vara ganska klart att när överläggningar pågår mellan två departement kan inte den ena departementschefen göra några särskilda uttalanden. Nu har Karl Erik Olsson och Bernt Ekinge uttalat viss förståelse för detta. Jag hade ju hoppats att de skulle ha full förståelse för en sådan självklar sak. Det här är en rätt komplicerad historia, därför att det är så många parter inblandade. Det är inte bara försvaret och den civila luftfarten. Vi har också inte minst budgetdepartementet att tänka på, eftersom civil flygförarutbildning är en mycket dyrbar grej. Det gör att vi i våra överväganden om en utredning inte har kommit riktigt så långt att vi för dagen har några direktiv klara. Men jag försäkrar att inom de närmaste månaderna kommer vi att föranstalta om en utredning. Om det skall bli en särskild fristående utredning eller en interdepartemental utredning kan jag för dagen inte säga någonting bestämt om. Det stora problemet när det gäller civilflygets försörjning med piloter resp. försvarets behov av att behålla sina piloter är ju att man aldrig kan tvinga människor —- inte ens piloter — att ta en viss anställning. Även om det finns en civil flygutbildning kan man inte hindra att de som utbildas för försvaret söker tjänster inom de civila flygbolagen. Jag vet inte om dessa tjänster är särskilt attraktiva, men i så fall kan man inte hindra de militära piloterna att ”hoppa av”, och då har man problemet. Detta är en stor och besvärlig fråga som kommer att kvarstå. Men vi är helt överens om att det behövs en civil pilotutbildning, och detta är säkert också ekonomiskt motiverat. Till sist vill jag säga att det är många om budet. Det är inte bara de förläggningsalternativ som berörts här som kommer i fråga. Jag kan försäkra kammaren att i min valkrets både invånarna och naturligtvis också landshövdingen har aspirationer på att få vara med när denna fråga skall avgöras.
Herr talman! Kommunikationsministern förväntar sig fullständig förståelse för att han inte har någon uppfattning i dagsläget. Ja, sådan förståelse skulle man kunna ha, men samtidigt är vi överens om att denna fråga blivit alltmer akut, vilket också kommunikationsministern har uttalat i sitt svar. Då tvingas man kanske att ta en mer bestämd ställning. Att en fråga är komplicerad och svår får ju inte i och för sig leda till att den skjuts på framtiden. Sedan vill jag säga till Bernt Ekinge — det gjorde redan i viss mån Eric Hägelmark —att det här inte är fråga om att göra en sammanblandning av civil och militär utbildning för att man placerar dem på samma ställe. Det är fråga om att utnyttja gemensamma resurser för en gemensam grundutbildning och därmed spara in en del pengar som i dag kanske kastas ut i onödan.

Herr talman! Enligt den princip som jag alltid haft tycker jag att det i dessa sammanhang är mest intressant att diskutera med statsrådet, det får de övriga herrarna verkligen ursäkta. Jag kan trots detta inte underlåta att säga att jag försökte peka på det förhållandet att man inte kunnat samordna utbildningen ens inom det militära. Därför har jag svårt att förstå att man nu kan samordna en bit av det militära och det civila. Vi har ju i dag artilleriflygskolan, som är förlagd till Nyköping. Den militära flygutbildningen har alltså inte de militära myndigheterna kunnat samordna. Det var bara den omständigheten jag ville peka på. Statsrådet säger att vi borde ha full förståelse. När jag sade viss förståelse var det därför att under första halvan av förra året sade trafikutskottet att frågan var under behandling i regeringens kansli. Därför hade jag kanske hoppats att den skulle ha kommit längre. Nu blir jag lugnad och är glad att höra att statsrådet lovar denna utredning t. 0. m. inom de närmaste månaderna. Det tycker jag bådar gott. Jag har all förståelse för att det är många som skall vara med. Därför tycker jag man skall bidra med sakargument i olika riktningar för att få frågan belyst. Det har jag velat göra. I Nyköping har vi i dag artilleriflygskolan och det som är kvar av svenska luftfartsskolan. Vid Nygefältet har vi så bra anläggningar att arméstaben gett underhandssignaler om att man vill fortsätta att ha ett avtal om lokalisering av artilleriflygskolan just till Nyköping. Och när nu F 11 kommer att stå tom inom en viss tid, om vi inte hittar något vettigt användningsområde, då menar vi att det är angeläget att se på de här frågorna så att man kan göra en samordning inom hela området. Annars kan man i värsta fall riskera att F 11 helt enkelt står tom och blir en oräntabel anläggning. Och det kan ur samhällsekonomisk synvinkel egentligen inte försvaras. Jag tackar än en gång för de besked vi fått och ser fram emot att vi får hålla kontakt med utredningen och jobba vidare med denna viktiga fråga.
Herr talman! Det var i alla fall glädjande att kommunikationsministern säger att utredningen kommer till stånd inom de närmaste månaderna. Dessutom säger kommunikationsministern att man inte kan tvinga piloterna, utan att de kan ”hoppa av”. Det är skönt att det är på det sättet, men om det inte finns piloter i de civila bolagen blir ju trycket på flygvapnets piloter stort, och det kan göra att vi blir av med dem, vilket kan skapa problem — det har omtalats redan i budgetpropositionen. Jag hoppas ändå att utredningen kommer snart och att den kommer fram till ett bra resultat. Jag kan mycket väl förstå att Bernt Ekinge hellre vill diskutera med kommunikationsministern än med oss. Men vi vill bara rätta till ett missförstånd som herr Ekinge gjorde sig skyldig till. Och dessutom: De resurser vi talat om finns redan på F 5.

Herr talman! SJ har genomfört förändringar i servicen på Västerdalsbanan; personal har dragits in på kvällstid. Ove Karlsson har med denna utgångspunkt frågat mig om jag anser det riktigt att förutsättningarna för en framtida persontrafik på banan undergrävs innan riksdagen fattat beslut om en ny trafikpolitik. Som en följd av bl.a. automatisering av fällbommar har det blivit möjligt för SJ att avkorta kvällstjänstgöringen för stationspersonalen vid Malungs station. Några andra besparingsåtgärder är enligt vad jag inhämtat från SJ f. n. inte planerade vad gäller persontrafiken på Västerdalsbanan. Den åtgärd som genomförts på Malungs station påverkar endast obetydligt servicen på linjen och kan inte sägas på något sätt undergräva förutsättningarna för en framtida persontrafik.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministsern för svaret på min interpellation. Jag är dock inte nöjd med det. Jag kan inte hålla med om vad statsrådet säger: ”Den åtgärd som genomförts på Malungs station påverkar endast obetydligt servicen på linjen och kan inte sägas på något sätt undergräva förutsättningarna för en framtida persontrafik.” Jag kan inte heller instämma i att det rör sig om avkortad kvällstjänstgöring på stationen — kvällstjänstgöringen har ju helt upphört. Interpellationen är ställd mot bakgrund av planerade förändringar i servicen i form av personalindragningar kvällstid, som redan hunnit verkställas sedan interpellationen ställdes. I motsats till kommunikationsministern anser jag att det måste betraktas som en mycket allvarlig försämring av servicen från SJ gentemot allmänheten när järnvägsstationen i Malung nu stängs kvällstid. Det innebär ju att den ca 13 mil långa banan kvällstid får bemanning vid enbart en station, och jag förmodar att det finns risk för att även den bemanningen kan dras in inom en inte alltför avlägsen framtid. Upplysningar om ankommande tågs eventuella förseningar kan alltså inte lämnas allmänheten. Det innebär att personer som under kvällstid vill förvissa sig om SJ:s tjänster inte kan göra detta. Härtill kan läggas de miljömässiga försämringar som uppstår för den åkande personalen och som kan drabba också den resande på grund av att motorvagnarna måste stå ute under natten, när man inte har möjlighet att använda lokstallet. Den som bor i eller har besökt Malung vet att det kan bli mycket kallt där och att det kan falla stora mängder snö. Där kan alltså vara svåra väderleksförhållanden vintertid. De motorvagnar som då skall stå ute måste under sådana förhållanden lätt kunna drabbas av tekniska svårigheter i form av driftstörningar, inte minst med tanke på vagnarnas ålder. Den lokförarpersonal som nu berörs anser sig hårt drabbad. Man anser att företaget inte har velat lyssna på de framförda synpunkterna. Men trots detta = Nr 59 är personalen mycket lojal gentemot företaget. Den vill måna om de resande Torsdagen den och ge dem en så god service som möjligt. Och man anser att rådande 12 januari 1978 klimatförhållanden är sådana att anslutning till en värmepost inte räcker för att garantera att vagnarna är i fullgott skick på morgonen. Berörd lokförarpersonal har därför i skrivelse till trafikområdeschefen meddelat att man vill gardera sig genom att låta motorerna vara i gång hela nätterna under vinterhalvåret för att varken resande eller personalen själv på morgonen skall behöva sätta sig i kalla vagnar. Den nu vidtagna åtgärden innebär att SJ inte har velat lyssna på vare sig personalens eller kommunens protester. Då måste man ju fråga sig om SJ på allvar har påbörjat avvecklingen av persontrafiken på Västerdalsbanan. Det är nämligen uppenbart att man på SJ inte är intresserad av att lyssna på någon. Det sägs bara att man skall spara pengar, och besparingarna skall tydligen göras så att allmänhet och personal drabbas på ett drastiskt sätt. Med SJ:s sätt att lyssna på vad som sägs från skilda håll förmodar jag att man också kommer att fullfölja åtgärderna och tidigarelägga avgången från Malung på söndagar till kl. 14.15, som man vill göra från tidtabellsskiftet den 28 maj. Sker detta måste det vara ytterligare en uppföljning av planerna att försämra underlaget för banan, så att en avveckling av persontrafiken kan företas. En sådan åtgärd — att tidigarelägga avgången av söndagståget — måste nämligen vara ett led i arbetet att göra det svårare för allmänheten att utnyttja SJ:s tjänster från Malung. Vilken besökare i fjällvärlden skulle vilja påbörja sin hemresa mitt på dagen? Andra färdsätt kommer naturligtvis då att ta över. Jag har den bestämda uppfattningen att inga förändringar borde ha vidtagits förrän beslut om en ny trafikpolitik fattats. Ett sådant beslut dröjer tydligen ytterligare, och under den tiden försämras servicen på Västerdalsbanan successivt, så att önskemålet om ny rullande materiel blir överflödigt. Mitt önskemål är att Västerdalsbanan får en rejäl upprustning, och på dessa punkter ämnar jag återkomma, samt att nya motorvagnar snarast sätts in. Det skulle behöva ske omedelbart. Tyvärr måste jag emellertid där vara pessimistisk. Jag befarar att vidtagna och aviserade åtgärder syftar till en nedläggning av persontrafiken på Västerdalsbanan. Jag hoppas att jag har fel. Men då måste man från SJ:s sida också vara villig att lyssna på människornas önskemål. Framtiden kommer att visa om jag har fel eller inte. Herr talman! Avslutningsvis vill jag fråga om statsrådet är beredd medverka till att persontrafiken på Västerdalsbanan bibehålls och att banan upprustas på sätt som är nödvändigt.

Herr talman! Ove Karlsson kom i detta anförande in på en hel rad frågor som inte berördes i interpellationen, och jag har därför varken möjlighet eller anledning att gå in på dem nu. Frågan gällde ju om det beslut som nu har fattats av SJ, att avkorta 87 kvällstjänstgöringen, innebär att förutsättningarna för en framtida persontrafik på Västerdalsbanan undergrävs. Jag har svarat att det anser jag inte. Om man skall säga att det är en avkortning eller ett borttagande av kvällstjänstgöringen är mera en semantisk fråga. Man kan ju säga att kvällstjänstgöringen avkortas till noll, men det kanske inte har så stor betydelse. När sista tåget kommer till Malung på kvällen är stationen stängd och det finns inte någon personal där. Men det går inget tåg från Malung den här tiden på kvällen. På det tåg som kommer finns motorvagnsförare, och han kan hjälpa de resande med att lämna ut resgods, om de begär det. Såvitt jag vet är det här den enda åtgärd som är aktuell. Skulle det bli svårigheter för personal och för trafikanter med hänsyn till det stränga klimatet vintertid får särskilda åtgärder vidtas för att klara de förhållandena. Det är inte särskilt märkvärdigt att ordna. Den nya tidtabellen kommer inte att innebära indragningar av några persontåg, såvitt jag vet. Jag kan utan vidare säga att jag har en mycket stark personlig önskan att persontrafiken på den här banan bibehålls. Frågan kommer naturligtvis att prövas i kommunikationsdepartementet och av regeringen när vi ser över den del av SJ-nätet som för ett par år sedan av SJ ledningen togs in i den grupp om 27 banor som man ville ha nedläggningsundersökta. Om man skall göra något omdöme vill jag säga att Västerdalsbanan i den gruppen inte tillhör de mest hotade.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för de kompletteringar han har gjort med uttalandet om att särskilda åtgärder får vidtas om det skulle visa sig att det är svårigheter att klara förhållandena vid Västerdalsbanans ändstation på kvällstid och i anslutning till avgång på morgonen. Jag förmodar att det innebär att det skall finnas personaltillgång som kan klara uppkomna svårigheter, och jag tycker i så fall att man kunde behålla personalen åtminstone vintertid tills bättre vagnsmateriel kan sättas in och en eventuell upprustning av banan kan ske. Detta innebär ju att kvällstjänstgöringen, som kommunikationsministern också uttryckte det, avkortas till noll.

Herr talman! Hans Petersson i Röstånga och Hugo Bengtsson har i interpellationer tagit upp vissa planer för SJ:s trafik i Skåne. Hans Petersson har i anslutning därtill frågat mig om jag anser att det är rimligt att förutsättningarna för den skånska järnvägstrafiken undergrävs innan riksdagen fattat beslut om den nya trafikpolitiken samt om jag avser att vidta åtgärder för att förhindra en sammanläggning av trafikområden som ur regionalpolitisk synpunkt inte bör läggas samman. Hugo Bengtsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att SJ genom ensidig sektorplanering motarbetar myndigheternas och kommunernas strävanden på andra viktiga områden. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. SJ skall enligt sin instruktion drivas efter företagsekonomiska principer. Om andra faktorer, t.ex. näringspolitiska, lokaliseringspolitiska, trafikpolitiska eller sociala, skall vägas in då verksamheten utformas är det regeringen som skall göra detta. Om regeringens beslut innebär att en planerad rationaliseringsåtgärd ej kan genomföras kan SJ behöva begära ersättning av skattemedel för att täcka den försämring av lönsamheten som man får vidkännas. Så till de speciella frågor som interpellationerna berör. Linjen Eslöv-Tomelilla är en av de åtta bandelar som enligt riksdagens beslut 1976 skall nedläggningsprövas. Prövningen gäller persontrafiken. De förändringar som under senare år företagits på linjen får i första hand ses som en följd av en starkt vikande trafikefterfrågan. SJ har informerat berörda kommuner om att de motorvagnar som går till och från Landskrona i stort sett har tjänat ut. Med hänsyn till att intäkterna av trafiken inte tillnärmelsevis förmår bära kostnaderna för nya vagnar har SJ underrättat kommunerna om att trafiken successivt måste skäras ned. I detta sammanhang har SJ fört fram tanken på att ersätta järnvägstrafiken med landsvägstrafik. Enligt min mening bör denna fråga i första hand lösas genom överläggningar mellan kommunerna och SJ. Då får man diskutera järnvägstrafikens driftkostnader och behov av investeringar samt hur dessa skall finansieras. Järnvägstrafikens föroch nackdelar får jämföras med motsvarande vägtrafiks föroch nackdelar. När det gäller SJ:s beslut att lägga samman Malmö, Trelleborgs och Ystads trafikområden har jag nyligen här i kammaren besvarat en fråga av Margit Sandéhn. Jag framhöll då att det — mot bakgrund av SJ:s ekonomiska situation — var angeläget att genomföra administrativa förändringar som inte leder till försämringar i trafikservicen. Beslutet har nu överklagats hos regeringen. Jag kan inte uttala mig om vilket beslut regeringen kommer att fatta innan beredningen i regeringskansliet är avslutad.

Herr talman! Jag har i min interpellation påstått att SJ undergräver förutsättningarna för framtida skånsk järnvägstrafik innan riksdagen ens tagit ställning till den nya trafikpolitiken. Jag har frågat kommunikationsministern om han anser att SJ:s agerande är rimligt. Jag tackar statsrådet för svaret. Beklagligt nog fick jag inte veta om Bo Turesson anser att SJ:s agerande är rimligt eller ej. Jag och en landsända med mig anser det i alla fall inte rimligt. Och det är en numera i järnvägshänseende styvmoderligt behandlad landsända jag företräder. I svaret påpekas att SJ skall drivas efter företagsekonomiska principer. Men om det föreligger andra faktorer, skall dessa vägas in då verksamheten utformas, och det är regeringen som skall avgöra detta. Låt mig då med en gång slå fast såväl vad gäller nedläggningar av järnvägar i Skåne som vad gäller sammanläggning av berörda trafikområden: här finns alla de faktorer som man skall väga in vid utformningen av verksamheten — näringspolitiska, lokaliseringspolitiska, trafikpolitiska och sociala. Jag skall illustrera hur vi i min landsända ser på SJ:s nedläggningspolitik, genom att citera ledaren i en av våra skånska tidningar efter det att jag väckt min interpellation. Tidningen är Mellersta Skåne. ”Ärdet Lars Peterson eller Bo Turesson som ska ha inflytande över landets trafikpolitik?”, frågar tidningen inledningsvis. Tidningen har f. ö. ”Dödgrävararbetet” som rubrik på den ledare som jag här citerar: ”Men samtidigt som SJ i reklam och annonser uppmanar människorna att ta tåget gör företaget det för vart år allt svårare för människor att resa på det viset. Metoderna är raffinerade: bandelar med låg resandefrekvens görs effektivt omöjliga med hjälp av listiga tidtabellsförändringar. Ofta går det till så att uppehållen prickas in på tider som SJ från början vet är alldeles omöjliga att utnyttja! Och vad händer då? Jo, SJ gör förstås en ny undersökning av antalet resande på den aktuella bandelen och kan då snabbt konstatera att det strängt taget inte finns någon anledning låta den vara kvar eftersom folk ändå inte utnyttjar den! Exemplen på den sortens trafikpolitik skulle kunna mångfaldigas. Särskilt flitigt har den kommit till användning i den här landsändan som ju en gång i tiden bokstavligt talat var inrutad av järnvägslinjer.” Jag känner igen resonemanget. Jag kunde själv ha fört det för 15 år sedan, då järnvägen försvann från min lilla kommun. Nu skall tydligen järnvägstrafiken försämras i den större kommun där jag i dag bor, nämligen Svalövs kommun. Enligt uttalande skall ju persontrafiken upphöra på linjen Eslöv-Landskrona. För säkerhets skull klipper man då också till med linjen Landskrona-Kävlinge. Folk från Landskrona skall alltså i framtiden inte ens kunna åka tåg till residensstaden. Möjligtvis kan man stiga på i kommunens utkant, i Asmundtorp — om tåget eventuellt skulle stanna där. Linjen Eslöv-Tomelilla skall nedläggningsprövas, och då frågar man sig: Varför? Den frågan borde naturligtvis riktas till de människor som bor längs banan. De vet nämligen svaret. Vi har i vårt land en energibrist. Den kommer att fortsätta, och den kommer att förvärras. Järnvägstrafiken måste därför förbättras — inte försämras. Vårt samhälle anses vara miljömedvetet. Därför vill vi ha förbättrade järnvägsförbindelser. Regeringsdeklarationen talar om decentralisering och främjande av kollektivtrafiken. Allt talar således för förbättrade järnvägsförbindelser. Men hur skall detta ske, när man ser hur bandel efter bandel försvinner? Kvar tycks bli nästan enbart stambanor. SJ:s verksamhet blir med åren alltmer centraliserad. Därmed är jag inne på en ny centralisering: sammanläggningen av Ystads, Trelleborgs och Malmö trafikdistrikt till ett enda, lokaliserat till Malmö. Denna sammanläggning går stick i stäv med nuvarande regionalpolitiska strävanden för Malmöhus län, och den innebär att ett statligt verk minskar sysselsättningstillfällena i två av länets regionala centra. Avsikten var ju i stället att dessa skulle tillföras arbetstillfällen. En fråga i detta ärende har tidigare ställts här i kammaren, och därför behöver jag inte ta upp frågan om sysselsättningsläget i vare sig Ystad eller Trelleborg — den frågan bör alltså vara väl känd. Jag vill i detta sammanhang bara betona att dessa båda kommuner har varit och kommer såvitt jag förstår att bli än mer i behov av lokaliseringspolitiska åtgärder. Enligt min mening bör frågeställningen för regering och riksdag vara denna: Är det rimligt, riktigt och ekonomiskt försvarbart att ett statligt verk arbetar emot regionalpolitiska strävanden? Bör inte åtminstone regeringen vara delaktig i beslut som är av uppenbar regionalpolitisk karaktär? Mig förefaller det som om allt vad logik heter vore borta när ett statligt verk — i hopp om rationaliseringsvinster — drar in sysselsättning i orter där staten tidigare och framgent satsar pengar för att i sin tur skaffa sysselsättning. Till sist, herr talman! Nog är jag litet besviken över kommunikationsministerns svar. Där finns inte skuggan av personligt ställningstagande.

Herr talman! Låt mig ta kammarens tid i anspråk några få minuter. Hans Petersson i Röstånga frågade: Varför skall bandelen Elsöv-Tomelilla nedläggningsprövas? Det är mycket enkelt, och det sade jag i mitt svar — det beror på att riksdagen beslutat det. Hans Petersson i Röstånga förde också in energifrågan. Det är en väldigt stor och komplicerad fråga, och det finns kolossalt många synpunkter att anlägga på den. Men rent generellt kan man väl säga att det inte är självklart att det går åt mindre energi för att utföra en viss transportprestation med tåg än med bil. Energiåtgången beror på hur stor beläggning man har. Gäller det ett vanligt tåg skall vi komma ihåg att det alltid finns ett lok i framändan på tåget, och loket väger 70 ton. Det behövs en hel massa vagnar för att den vikten skall kunna slås ut, så att man inte får en onödig belastning. En rälsbuss väger ungefär 40 ton. Finns det bara fyra passagerare i rälsbussen får var och en av dem så att säga släpa omkring tio ton. Det är klart att det är oekonomiskt. Man klagar ibland på att det är ockonomiskt att åka personbil, om det bara sitter en person i varje bil. Men de har ju bara med sig ett ton vardera, medan man i en dåligt utnyttjad rälsbuss som sagt får släpa med sig mångdubbelt mera i fråga om ton dödvikt. Även om friktionen mellan järnvägsvagnens hjul och stålrälen är mindre än mellan vägfordonets ringar och vägen är det inte självklart att det alltid går åt mindre energi vid järnvägstransporter. Tvärtom kan sådana ibland vara förfärligt ockonomiska på grund av att den rullande järnvägsmaterielen är så tung, vilket den måste vara av säkerhetsskäl och hållbarhetsskäl. Därmed inte sagt annat än att vi i de fall där det påvisbart finns ett stort underlag självfallet skall använda oss av rälsbunden trafik. Det är jag den förste att plädera för. Hugo Bengtsson yrkade på att vi inte skall fatta några nedläggningsbeslut innan den kommande trafikpolitiska propositionen behandlats av riksdagen. Jag delar helt den uppfattningen. Det är inte heller fråga om det i Landskrona. Vi får verkligen hoppas att jag skall kunna få möjlighet att fullfölja min avsikt att framlägga en trafikpolitisk proposition för riksdagen före 1980. Sedan klagar Hugo Bengtsson på den dåliga vagnmateriel som SJ ställer till förfogande nere i Skåne. Han säger att SJ i tid borde ha sett om sitt hus och satt in nya vagnar, och han menar att SJ har ett stort ansvar för den situation som uppkommit. Det är klart att SJ har ett ansvar, men det största ansvaret, Hugo Bengtsson, vilar på ledamöterna av denna kammare. Det är ju riksdagen som år efter år i ett årtionde har förmenat SJ de investeringsanslag som är nödvändiga för att SJ skall kunna upprätthålla sin kvalitetsstandard. Jag vågar påstå att av de nu närvarande ledamöterna i den här kammaren är det bara en som intagit en annan ståndpunkt. Det är jag själv när jag vid behandlingen av trafikutskottets betänkanden röstat för vpk-motioner och vpk-reservationer , där man begärt ökade investeringsanslag för att ge SJ möjlighet att leva upp till de standradkrav som denna kammare ställer på SJ. Det var 19 vpk-röster och en moderatröst, nämligen min, som stödde sådana förslag. Jag kunde göra det därför att jag som ledamot av SJ:s styrelse på den tiden hade varit med om att till riksdagen framföra krav på att få investeringsmedel, så att man skulle kunna klara nödvändiga nyanskaffningar. Formuleringen i den del av mitt svar som avsåg Hugo Bengtssons interpellation innebar inte någon antydan om att kommunerna skulle vara med om att betala SJ:s investeringar. Det var bara ett enkelt konstaterande att man måste ha klart för sig hur finansieringsfrågan skall lösas. Detta kan ge mig anledning att ännu en gång framhålla för riksdagen att det är här i riksdagen som SJ:s investeringsanslag beslutas.
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå Bo Turessons matematiska spekulationer, och frågan är om jag kan ge honom godkänt. Jag utgår naturligtvis från att det inte bara finns fyra passagerare ombord på rälsbussen. Beläggningen beror givetvis också på om man lägger trafiken så att den passar människorna över huvud taget. Jag ställde frågan varför linjen Eslöv-Tomelilla skulle dras in. Jag är väl medveten om riksdagens beslut, men det är människornas ”varför” jag vidarebefordrar — det gäller de människor som bor vid denna linje. De ställer sig den frågan, och de påstår att de vet varför man måste dra in denna linje. Även länsstyrelsen har uppmärksammat SJ:s agerande när det gäller de nya tidtabellerna, som gör att människorna har svårt att åka tåg på de mindre bandelarna i Skåne. Man har skrivit till SJ:s centrtalförvaltning med anledning av de tidtabellsförslag som föreligger för senare delen av 1978 och första delen av 1979. I den skrivelsen granskar och kritiserar länsstyrelsen några tidtabellsändringar som SJ föreslagit. Länsstyrelsen betonar att det är olämpligt att ändra t.ex. på morgontåget från Svalöv till Malmö. Får SJ igenom sin vilja ändras tidtabellen så att det blir omöjligt att åka med tåget från Svalöv till arbeten som börjar kl. 8 i Lund eller Malmö. Med tanke på nuvarande arbetsmarknadsläge får man inte ändra på tågtidtabellen så att det blir svårare för dem som arbetar på platser utanför hemorten att komma till sina arbetsplatser. Vad sedan gäller den linje jag har tagit upp, nämligen Eslöv-Tomelilla, vill länsstyrelsen ha kvar morgonoch eftermiddagsförbindelsen på järnvägen. Många, säger länsstyrelsen, reser med dessa tåg, och det är orimligt att ändra tidtabellen så att de två turer som används bara kan utnyttjas av ströresenärer. Det är alltså på detta sätt som SJ mister sina kunder. Man mister de resenärer som annars gärna skulle vilja ta tåget, därför att tidtabellen successivt ändras så att det är omöjligt att använda sig av det bästa kommunikationsmedel som finns här i landet.

Herr talman! Jag har nu suttit och lyssnat på debatten i ett stort antal frågor om SJ. Jag har fått förmånen — eller är det någonting annat? — att axla den nuvarande kommunikationsministerns mantel i SJ:s styrelse och haft viss tid på mig att i styrelsen ta del av dessa frågor och fundera över dem. Jag kan därför inte underlåta att nu i riksdagen framför en del reflexioner. SJ:s sätt att arbeta har regering och riksdag en gång dragit upp riktlinjerna för, och det har bl.a. en socialdemokratisk regering mycket kraftfullt genomdrivit här i riksdagen. Det har vi att leva med ännu ett tag. Jag hörde med glädje kommunikationsministerns uppfattning att man inte bör vidta några allmänna åtgärder förrän trafikpolitiska utredningen har lagt fram sitt betänkande. Det gäller i praktiken också de problem som SJ nu står inför och som måste klaras av innan något nytt trafikpolitiskt beslut kommer att fattas. Kommunikationsministern sade också mycket riktigt att riksdagens ledamöter kan lägga fram förslag och begära ökade anslag.

Men vad gör då dessa riksdagsledamöter inom sin egen kommun för att hjälpa SJ att få de transporter som erfordras för att SJ skall kunna gå ihop? Den regionala planeringen säger väldigt litet om de aktiva åtgärder som både näringsliv och kommuner kan vidta för att öka SJ:s godsmängd och antalet passagerare. För den opinionsbildare som en riksdagsman är borde det vara ett intresse att i sin ort medverka till att SJ får tillräckligt mycket att transportera. Därigenom kan han åstadkomma de miljömässiga och samhällsekonomiska effekter som vi alla längtar efter.
Herr talman! Med anledning av Hugo Bengtssons senaste anförande vill jag säga att det är självklart att vi alltid måste väga olika behov mot varandra, eftersom resurserna inte räcker till allt. Det var emellertid inte detta som föranledde mig att svara Hugo Bengtsson, utan det var närmast det att han beskyllde SJ för att inte ha sett om sitt hus i tid, för att köra med dålig vagnmateriel. Han sade att SJ har självt ett stort ansvar för den situation som har uppstått. Detta menade jag var litet orättvist, eftersom SJ inte har fått de ekonomiska resurserna att modernisera sin materiel.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att säkerställa de kvinnliga juristernas möjligheter att konkurrera på samma villkor som de manliga om tillgängliga notarietjänster. Frågan är ställd mot bakgrund av att notarienämnden nyligen har beslutat att utbildning till reservofficer skall tillerkännas ett visst meritvärde när notarietjänst tillsätts. Låt mig till en början erinra om att det är notarienämnden som tillsätter lediga notarietjänster. Bland ledamöterna i nämnden ingår en företrädare för notariernas fackliga organisation, Juristoch samhällsvetareförbundet. Enligt de riktlinjer som nämnden har fastställt för tillsättning av notarietjänster vägs olika meriter samman i ett detaljerat poängsystem. Tyngdpunkten har lagts på sökandens betyg i juris kandidatexamen. Detta betyg ger högst 26,25 poäng. Därutöver kan en sökande få ett påslag om högst två poäng för vissa teoretiska eller praktiska sidomeriter. Sammanlagt kan man alltså komma upp till 28,25 poäng. Vid lika poäng räknar notarienämnden också med vissa marginella meriter. Bland de teoretiska sidomeriter som får tillgodoräknas inom tvåpoängspåslaget kan nämnas betyg från andra akademiska eller därmed jämförbara studier i praktiskt taget vilka ämnen som helst. Poängpåslag för praktiska meriter ges för arbete som bedöms ha tillräckligt kvalificerat juridiskt innehåll. Av vad jag nu har sagt framgår att det i första hand är betyget i juris kandidatexamen som är avgörande för vilka som kommer i fråga för notarietjänst. Det beslut av notarienämnden som Karin Ahrland åsyftar innebär att den som har fullgjort reservofficersutbildning får 0,25 poäng inom tvåpoängspåslaget. Enligt notarienämnden är nämligen vissa teoretiska delar av denna utbildning jämförliga med andra studier som ger motsvarande poängpåslag. Det är visserligen riktigt att kvinnor inte nu kan erhålla den sidomerit som utbildning till reservofficer utgör. De kan däremot skaffa sig andra sidomeriter inom tvåpoängspåslaget. Vad kvinnorna kan sägas vara utestängda från är alltså en av många möjligheter att erhålla 0,25 poäng i en skala som omfattar 28,25 poäng. De kan både genom teoretiska studier och praktiskt arbete skaffa sig alternativa meriter på kortare tid än vad det tar att bli reservofficer. Självfallet delar jag Karin Ahrlands uppfattning att det är angeläget att kvinnor och män konkurrerar på lika villkor också i fråga om notarietjänster. Mot bakgrund av vad jag förut har sagt räknar jag emellertid inte med att notarienämndens beslut kommer att medföra sådana effekter som Karin Ahrland har befarat. Jag finner alltså inte motiv föreligga till någon åtgärd från min sida.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret.

Jag tror att vi är ense om att ingen skall missgynnas på grund av sitt kön, men vi är kanske inte helt ense om att ingen skall gynnas av sitt kön. I den här frågan är vi tydligen inte ense. Justitieministern sade att kvinnor genom både teoretiska studier och praktiskt arbete kan skaffa sig alternativa meriter. Nu är det ju så att kvinnor inte kan få reservofficersutbildning. Jag menar att männen inte skall gynnas särskilt därför att de kan skaffa sig sådan utbildning, som dessutom är gratis och ger ett för människor i den aktuella åldern ganska gott ekonomiskt utbyte. En reservofficer får fri kost och logi, fria kläder och skattefria dagpengar samt utryckningspremier under den tid då han genomgår denna utbildning. Jag har räknat ut att detta blir 30 000-35 000 kr. skattefritt för ett halvår när en flicka, som måste leva på lån, under samma tid skall ta 2 poäng i en teoretisk utbildning Det viktigaste är enligt min uppfattning i alla fall att den beslutade beräkningen inte är könsneutral. Därmed strider den inte mot ordalydelsen i men mot grunderna för kungörelsen om förbud mot könseller åldersdiskriminering vid tillsättning av tjänst. Både i detta fall och i ett annat ärende som jag tagit upp i en fråga till försvarsministern denna vecka tycks det vara försvarets rekryteringsproblem som ligger bakom de beslut det gäller. Men dessa problem tycker jag att man skall lösa på en annan väg — inte genom att man ger sig in på könsdiskriminering. Jag är inte fientlig mot försvaret — tvärtom faktiskt — men jag tycker inte att en sådan här ordning försvarar försvaret. En jurist vet nog bättre än de flesta att det knappast existerar någon absolut rättvisa. Juridik är som bekant ingen exakt vetenskap — men den skall i alla fall innebära en strävan till objektivitet och lika behandling av alla. Då skall man inte luckra upp de normer som notarienämnden tidigare antagit om meritvärde för praktiskt arbete med juridisk anknytning genom att dessutom plocka dit ett enda arbete utan minsta juridisk anknytning och välja ett sådant som kvinnor inte får utöva. Jag förstår att det kanske inte är så många som drabbas, men det är fel att någon drabbas. Även om justitieministern inte vill göra någon ändring i detta fall, hoppas jag att notarienämnden kommer ihåg frågan vid nästa översyn.

Herr talman! Sture Palm har frågat arbetsmarknadsministern dels om han är beredd att ge kammaren besked om när byggandet av ett nytt rättscentrum i Sollentuna kan påbörjas, dels om han är beredd att orientera om hur övriga planerade byggen av samma slag — som i flera år placerats mycket högt på rikspolisstyrelsens prioriteringslista för denna region - kommer till utförande. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Som framgår av bilaga 5 till årets budgetproposition beräknar jag en medelsförbrukning av 15 milj.kr. under budgetgåret 1978/79 för ny förvaltningsbyggnad i Sollentuna. Den skall bl.a. inrymma lokaler för polisen. Jag uttalar i sammanhanget, att jag senare kommer att föreslå regeringen att byggnadsarbetena påbörjas hösten 1978. När det gäller övriga byggnader för polisen inom Stockholmsregionen kan jag lämna följande upplysningar. Regeringen uppdrog den 22 december 1977 åt byggnadsstyrelsen att projektera en förvaltningsbyggnad i Norrtälje för bl.a. polisen. Regeringen beslöt samma dag också att köpa kvarteret Solen i Södertälje. Byggnaderna i kvarteret rymmer lokaler för bl.a. polisen. Byggnadsstyrelsen har till regeringen överlämnat förslag till byggnadsprogram för en förvaltningsbyggnad i Lidingö. Denna skall rymma lokaler för polis-, exekutionsoch åklagarväsendet samt för den lokala skattemyndigheten. Regeringen avvaktar här tomtfrågans lösning. F. n. uppförs i kvarteret Pennfäktaren i Stockholms kommun en byggnad som bl.a. skall innehålla lokaler för första vaktdistriktet i Stockholm och för tunnelbanepolisen. Byggnaden beräknas bli klar under första halvåret i år. Förslag föreligger vidare från byggnadsstyrelsen om en förvaltningsbyggnad i Huddinge med lokaler för bl.a. polisen. Allmänt kan sägas att under senare år nya lokaler i stor omfattning har ställts till förfogande för polisen både i Stockholmsregionen och ute i landet. Tillkomsten av dessa lokaler har under senare år till stor del kopplats till behovet av sysselsättning på byggarbetsmarknaden.

Herr talman! Jag vill rikta ett tack till justitieministern för det positiva svaret. Att jag ställde frågan till arbetsmarknadsministern berodde på att behandlingen av dessa frågor hittills har haft en stark arbetsmarknadspolitisk betoning. Oavsett vem av regeringens ledamöter som nu ger ett svar i denna fråga vill jag försäkra att otåligheten och förväntningarna om att nybyggnad av ett rättscentrum i Sollentuna skulle komma i gång verkligen har varit mycket berättigade. Jag är tämligen övertygad om att justitieministern fått tillräcklig information om detta. Det enda som det i dag finns anledning att beklaga är att byggandet av detta rättscentrum — som enligt planerna också skall inrymma annan statlig verksamhet — har försenats genom den borgerliga regeringens ryckiga ekonomiska politik. Den socialdemokratiska regeringen hade tagit upp detta projekt i sin budgetproposition 1976. Allt tycktes då vara klappat och klart för att grävskoporna skulle sättas i gång, till dess att den borgerliga regeringen tryckte på stoppknappen i fjol. Men nu är saken klar. Den riksbekanta skandalomsusade polisstationen i Sollentuna skall ersättas med en ny byggnad. Jag kan försäkra justitieministern om att vi är många som är tacksamma för att vi nu slipper fortsätta interpellerandet, motionerandet och uppvaktandet i den här frågan. Vi tar nämligen för givet att projektet nu skall kunna förverkligas enligt planerna. Än en gång - tack för svaret.

Herr talman! Det är självfallet värdefullt och positivt att vi har fått besked om Sollentuna polishus. Det är också bra att projekteringen av polishuset i Norrtälje har kommit i gång. Men Norrtälje polisdistrikt har speciella bekymmer genom den stora utspridningen lokalmässigt och när det gäller personalrekryteringen. Det är ett relativt stort polisdistrikt, som kräver omfattande insatser för ordningshållningen, inte minst sommartid. Därför är det angeläget att detta polishus kan förverkligas. Den fråga som jag i detta sammanhang vill rikta till justitieministern är: När kommer man att anvisa pengar för att bygga Norrtälje polishus? I interpellationssvaret finns en mening som lyder: ”Tillkomsten av dessa lokaler har under senare år till stor del kopplats till behovet av sysselsättning på byggarbetsmarknaden.” I dagsläget är situationen den på byggarbetsmarknaden i Norrtälje, att vi har 105 arbetslösa byggnadsarbetare. Under det närmaste halvåret kommer uppemot 400 byggnadsarbetare att friställas i Forsmark, varav ett 40-tal hör hemma i Norrtälje kommun. Det är alltså en mycket allvarlig utveckling av byggarbetsmarknaden i hela Roslagsregionen, och den skärps av att man inte får besked när det gäller kärnkraftverket i Forsmark, där permitteringarna redan har börjat. Det finns alltså av dessa skäl stor anledning att få fram nya byggprojekt, och det är därför jag vill fråga justitieministern: Hur skall man tolka justitieministerns svar på den här punkten? Innebär svaret att det finns förutsättningar att snabbare få fram pengar för att bygga Norrtälje polishus?

Herr talman! Det är ett bra besked som justitieministern nu har lämnat —-att polishuset i Sollentuna kommer till stånd. Jag tror att alla berörda är glada för det beskedet. Även vi som här i riksdagen har fäst uppmärksamheten på den här frågan är tacksamma. Jag tror också att vi alla utgår från att det nu inte blir fråga om några mer förseningar. Mot bakgrund av den rapport som yrkesinspektionen har lämnat från besök i polishuset är det förvånansvärt att man över huvud taget kan fortsätta arbetet där. Frågan om det här polishuset har en lång historia. Sture Palm redogjorde för en del av denna historia, och jag kanske borde komplettera den något. Det framgår av ett reportage i Polistidningen att man redan för 40 år sedan började diskutera behovet av ett nytt polishus i Sollentuna. Om vi går till modern tid, så finner vi att för budgetåret 1974/75 hade Sollentuna polishus kommit högst på rikspolisstyrelsens lista över angelägna byggen. Men när regeringen lade fram sin budget, gick man förbi Sollentuna med fem sex andra polishus, trots att rikspolisstyrelsen alltså hade satt det i första rummet. Vi var några som då väckte en motion, som också Sture Palm åberopar i sin interpellation, och krävde att det här polishuset skulle byggas snabbt. Motionen avslogs, och tyvärr kunde vi inte den gången räkna med stöd från Sture Palm, vilket vi hade behövt. Så gick det en tid, och sedan tog den socialdemokratiska regeringen, som Sture Palm nämnde, sitt förnuft till fånga och förde upp det här projektet i den följande budgeten. Därefter blev det en försening genom det mindre förnuftiga beslutet av den nuvarande regeringen. I sammandrag är alltså historien den, att den nuvarande regeringen har försenat det här bygget med drygt ett år, medan den förra regeringen försenade det med betydligt längre tid. Båda sakerna var olyckliga, och det är bra att vi nu tycks få detta polishus till stånd. Jag vill dels tacka justitieministern för beskedet, dels tacka Sture Palm för den verksamhet som han efter regeringsskiftet har lagt i dagen i frågan.

Herr talman! I anledning av Ivar Nordbergs uttalande vill jag gärna erkänna att man har stora svårigheter i Huddinge när det gäller polishuset. Det var bl.a. av den anledningen som man under föregående år fick både personaltillskott och en omorganisation i polisdistriktet. Men jag kan inte lämna något ytterligare besked utöver vad som framgår av interpellationssvaret, att det föreligger en framställning från byggnadsstyrelsen om att uppföra en förvaltningsbyggnad i Huddinge med lokaler för bl.a. polisen. Jag kan inte lämna någon uppgift på när denna byggnad kan komma till stånd. Det är inte så att Huddinge står allra främst på listan. Det finns flera polisdistrikt inom regionen som står före på prioriteringslistan, och det finns de som har sämre lokalförhållanden, även om jag vitsordar att det föreligger svårigheter för polisen i Huddinge. Beträffande herr Wictorssons uttalande om Norrtälje är det inte heller i det fallet möjligt att lämna något bestämt besked. Det är i och för sig angeläget att ett polishus där kommer till stånd. Det står också på en ganska framträdande plats i prioriteringslistan, men hur arbetsmarknadsfrågor och andra frågor inverkar får man avgöra i samband med bedömningen av andra projekt som kan förekomma där. I övrigt skall jag sluta med att säga att det givetvis är ett önskemål från min sida att alla de polishus kommer till som är motiverade. Det finns en lång prioriteringslista, och det är från justitiedepartementets synpunkt angeläget att behoven tillgodoses så snart som möjligt.

Herr talman! Jag kan nämna något om den ungefärliga ordning i vilken de olika nya byggnaderna projekterats och prioriterats. Den är inte så definitiv att man absolut kan gå efter den, men man får en uppfattning om hur många aktuella behov det finns på det här området. Redan tidigare finns ett polishus i Sollentuna projekterat, som förhoppningsvis kommer att uppföras. Sedan finns Ludvika, Avesta, Ljungby, Enköping, Norrtälje, Kalix, Boden, Mjölby, Lindesberg, Nässjö, Arvidsjaur, Karlskoga, Göteborg, Mölndal, Lidingö, Uddevalla, Sandviken och Huddinge. Huddinge kommer alltså i och för sig långt ner på listan, men det är ingenting som hindrar att det kan bli omprioriteringar — men det skall föranledas av något tillkommande skäl. Av den anledningen är det omöjligt att för dagen säga något bestämt om när Huddinge polishus kan komma att uppföras — det blir beroende på andra projekt i sammanhanget. På fråga om man skall starta med projektering för att ha det hela klart kan jag svara följande: Huddinge står relativt långt ned på prioriteringslistan. Vi har alltså inom denna lista projekteringar klara eller pågående i ganska stor utsträckning, och man kan inte ha för många objekt under projektering. Har man det blir projekteringsarbetena för gamla och måste göras om. Man måste — när projekteringsarbetet sker — ha en något så när klar uppfattning om att själva bygget kan komma till stånd inom en nära framtid.

Herr talman! Jag beklagar att jag inte kan lämna något besked på den sista frågan heller. Det är i dagsläget inte möjligt att göra någon sådan utfästelse. Det måste först projekteras.

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig om jag har för avsikt att vidtaga åtgärder som syftar till att säkerställa fortsatt malttillverkning i Söderhamn. Styrelsen för Pripps beslöt hösten 1977 att uppföra ett nytt mälteri i Bromma. Som frågeställaren framhåller befarar man att detta skall medföra allvarliga konsekvenser för mälteriet i Söderhamn. Chefen för budgetdepartementet har nyligen här i riksdagen redovisat sin syn på Pripps investeringsplaner. Jag har tillkallat en särskild utredningsman med uppdrag att utreda frågan om utvecklingen inom bryggeribranschen. Jag räknar med att de överväganden om branschens utveckling och strukturella förändringar som denne kommer att göra också kommer att innefatta frågan om den framtida maltproduktionen i landet. Enligt utredningsdirektiven skall utredningsarbetet bedrivas med stor skyndsamhet. Arbetet inriktas på att det i huvudsak skall vara slutfört till sommaren 1978. Innan utredningsresultatet föreligger är det knappast möjligt att ta ställning till frågan om den fortsatta malttillverkningen i landet på längre sikt. På kortare sikt torde inga allvarligare svårigheter behöva befaras för mälteriet i Söderhamn.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret, som var mycket intetsägande — jag återkommer till det. Först vill jag konstatera att det sorgliga nu har inträffat att Pripps har fattat ett definitivt beslut om att bygga sitt mälteri i Bromma. Jag hade faktiskt trott att de uttalanden som industriministern tidigare har gjort skulle ha avhållit Pripps från att fatta detta beslut, åtminstone tills branschutredningen om bryggerinäringen blivit klar. I sina kommentarer till denna säger ju också industriministern: ”Branschen står utan tvekan i den nuvarande situationen inför viktiga investeringsbeslut och andra avgöranden. Jag förutsätter att man inom branschen om möjligt skjuter på viktigare ställningstaganden i avvaktan på den genomlysning av branschens problem som nu skall göras.” Nu visar det sig att dessa uttalanden inte har varit allvarligt menade utan endast ett taktiskt spel. Budgetministern deklarerade ju klart i onsdags att hela regeringen står bakom hans uppfattning att man inte tänker avstyra denna investering, som är vansinnig ur både samhällsekonomisk och — det vill jag påstå — företagsekonomisk synpunkt. Det unika bland aktieägare har nu inträffat att regeringen känner sig förhindrad att påverka handlandet i de företag där staten har aktiemajoritet. Poängen med att ha aktiemajoritet är ju just att man därmed vill styra företagets handlande — inte i detaljfrågor men väl i större beslut. Även med nuvarande miljardrullning måste väl en investering i storleksordningen 50 milj.kr. anses vara ett viktigt beslut, när man samtidigt riskerar en kapitalförstöring på ca 25 milj.kr. genom ett nedläggningshotat mälteri i Söderhamn där ca 35 människor riskerar sina anställningar. Företagens sociala ansvar gäller tydligen inte där staten själv har det dominerande inflytandet. Risken är nu att det statsdominerade Pripps medverkar till en omlokalisering från det allmänna stödområdet till Stockholm. Detta gör man i ett läge då Gävleborgs län är ett av de mest krisdrabbade i hela landet och där Hofors och Söderhamn har råkat värst ut. Bara i Söderhamn har 600 arbetstillfällen försvunnit under de senaste två åren. Industriministern hänvisar i sitt svar till branschutredningen. Det är ju ingen tröst för de anställda i Söderhamn mot bakgrund av vad som har skett i denna fråga. Det är sedan denna branschutredning tillsatts som Pripps har fattat sitt beslut att bygga mälteriet i Bromma, vilket medför en överproduktion av malt i vårt land. Det är detta som är problemet: Det finns inte avsättning i landet för all malt, och de anställda riskerar sina anställningar. Men regeringen kan naturligtvis inte komma ifrån sitt ansvar. Därför vill jag avslutningsvis fråga Nils Åsling: Är regeringen beredd att ta över det fulla ägaransvaret för Nord-Malts fortsatta verksamhet, ett erbjudande som ni redan har fått? Och när blir direktiven till branschutredningen klara och offentliggjorda?
Herr talman! När Olle Östrand karakteriserar mitt svar som intetsägande har han glömt att det ges mot bakgrunden av att en branschutredning har tillsatts. Innan dess arbete föreligger är det omöjligt att värdera situationen på detta område. Vi har valt att be utredningen forcera sitt arbete, och direktiven är nu klara. Mina uttalanden om nödvändigheten från branschens synpunkt att ta ett samlat grepp och att den tillsatta branschutredningens arbete inte bör föregripas är självfallet allvarligt menade och gäller alltjämt. Att styrelsen för Pripps har valt att gå sin egen väg — man har inte verkställt beslutet ännu — måste den naturligtvis själv ta ansvar för. Varje styrelse, det må vara för ett halvstatligt eller för ett enskilt företag, måste givetvis ta ställning utifrån föreliggande regler och bestämmelser. Vad man möjligen kan säga i sammanhanget är att de företag som föregriper en branschutredning tar på sig att säkerställa fortsatt malttill ett tungt ansvar. Jag är därför fortfarande förhoppningsfull när det gäller att med branschutredningens hjälp få till stånd en samlande lösning som inte äventyrar Nord-Malts fortbestånd.
Herr talman! Det här kompletterande svaret ger naturligtvis inte heller personalen någon tröst i fråga om dess fortsatta anställning. Vad jag ville ha reda på var om staten är beredd att ta det fulla ägaransvaret eller inte. Jag kan inte tolka industriministerns svar på annat sätt än att staten inte är beredd att ta det fulla ägaransvaret. Jag vill påminna industriministern om att tillkomsten av mälteriet i Söderhamn uteslutande berodde på att regering och riksdag år 1965 fattade beslut om att införa mellanölet, något som medförde en stigande maltförbrukning. Huvudorsaken till att mälteriet nu är nedläggningshotat är att riksdagen beslutat att förbjuda mellanölet och att Pripps, sedan staten fick aktiemajoriteten, köpt upp bryggerier som tidigare var kunder hos Nord Malt. Pripps har under denna tid ökat sin marknadsandel från ca 50 till 1246. Statsmakterna har vidtagit åtgärder som företaget inte kunnat råda över. Då måste det också vara statens självklara plikt att garantera dessa människor fortsatt sysselsättning. Jag väntar fortfarande på ett svar på frågan: Är staten beredd att gå in och garantera de människor som arbetar på mälteriet i Söderhamn fortsatt sysselsättning på mälteriet eller inom någon ersättningsindustri?
Herr talman! När Olle Östrand försöker provocera mig att ta ställning till frågan om Nord-Malts framtida ägarstruktur, är det en ganska meningslös ansträngning. Vi har ändå tillsatt en utredning som arbetar skyndsamt, och den utredningen kommer också att ta upp frågan om Nord-Malts framtid. Innan den utredningen föreligger finns det ingen anledning att ta upp frågan om ändrade ägarförhållanden. För de anställda vid Nord-Malt bör det ändå vara tillfredsställande att regeringen tillsätter en utredning som skyndsamt arbetar med att se över branschens situation. Målsättningen är självfallet att så långt möjligt rädda sysselsättningen vid de befintliga företagen. Nord-Malt är självfallet en mycket viktig del av den företagsstruktur vi har på detta område.
Herr talman! Industriministern hänvisar fortfarande till denna utredning. Men det är ju de facto så att innan utredningen blir klar hinner Pripps börja bygga sitt mälteri i Bromma. Problemet är att vi då får två mälterier och en kraftig överproduktion i landet. För att återgå till denna utredning, som alltså skall bedrivas skyndsamt, tillkännagavs den 2 december 1977 i ett pressmeddelande att den här branschutredningen hade tillsatts. Det har alltså nu gått en och en halv månad utan att direktiven har blivit utskrivna. Nu säger visserligen industriministern att direktiven är klara, men då vill jag ställa en fråga till industriministern. Kommer det uttalande som industriministern nu har gjort att finnas med i direktiven, nämligen att industriministern förutsätter att branschen skjuter på viktiga ställningstaganden i avvaktan på den genomlysning av branschens problem som nu skall göras?

Herr talman!

Olle Aulin har frågat mig om jag är beredd att i riksdagen redovisa bakgrunden till ställningstagandet till Kocksums gasprojekt och vilka kreditgarantier Kockums kan påräkna för produktion av LNG-fartyg. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Regeringen beslöt den 22 december 1977 att lämna ökade eller nya kreditgarantier till Kockums Varv AB för produktion av två LNG-fartyg i egen regi. Därutöver lämnades vissa amorteringsanstånd. Kockums accepterade i samband med regeringsbeslutet att förbehållslöst låta varvet omfattas av det analysarbete om de svenska varven som pågår. Detta arbete syftar till att - mot bakgrund av den pressade marknadssituation som möter de svenska varven under de kommande åren lämna förslag till de åtgärder som måste vidtas för att minska kapaciteten inom svensk varvsindustri. Även möjligheterna att ersätta fartygsproduktionen med annan produktion utreds. Innan analysarbetet slutförts kan jag av naturliga skäl inte precisera vilka ställningstaganden regeringen kommer att ta beträffande Kockums varv. De ansträngningar som de svenska varven gör för att sälja fartyg utomlands understöds aktivt av regeringen. Kontakter på regeringsnivå har tagits med flera länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Frågan om Kockums akuta problem och frågan om att införa naturgas i Sverige bör hållas isär. Naturgasfrågan är långsiktig och måste ses både i sitt industripolitiska och i sitt energipolitiska sammanhang. Vi måste således veta vilka effekter en naturgasintroduktion får på energisystemet i stort. Viktiga frågor om bl.a. ekonomi och säkerhet avses bli klarlagda inom kort. I första hand måste energikommissionens material avvaktas. Vidare kommer det halvstatliga företaget Swedegas AB att analysera frågan om olika modeller för en naturgasintroduktion under medverkan av Kockums och andra företag. Det gäller bl.a. att se hur rörimporterad och fartygsimporterad gas kan kombineras i ett eventuellt svenskt system. Givetvis måste industripolitiska och samhällsekonomiska effekter av en naturgasintroduktion beaktas. Regeringen har gett statens industriverk i uppdrag att under våren göra en sådan analys. Jag vill dock understryka att ett eventuellt positivt beslut om naturgasen inte löser de aktuella problemen inom varvsindustrin eller andra krisdrabbade branscher. Regeringen strävar efter att hålla nära kontakt med potentiella leverantörer av naturgas. Under år 1977 besökte statsrådet Johansson Algeriet, Nigeria och Sovjetunionen, och vid dessa besök diskuterades bl.a. möjligheterna för gasleveranser till Sverige. Sådana leveranser kan sannolikt inte börja förrän tidigast omkring mitten av 1980-talet. Vi har självfallet också kontakter med de danska och norska regeringarna om möjligheterna att få tillgång till Nordsjögas. Vidare pågår förprojektering av ett naturgasnät i Danmark under svensk medverkan. Mer betydande kvantiteter från Nordsjön kommer att kunna bli tillgängliga endast om det görs nya gasfynd.

Herr talman! Jag tackar industriministern för interpellationssvaret.

Det är väl tyvärr att notera — frånsett det besked som lämnades före jul om stöd åt Kockums -— att situationen inte blivit särskilt mycket klarare. Jag noterar också att den sista av de frågor jag ställde i interpellationen — den om vilka kontakter regeringen ämnar ta med länder som eventuellt är intresserade av att bygga ut sina flottor, som anser sig ha underskott på handelstonnage -— är refererad men helt obesvarad. Jag återkommer strax till den. Många turer har gjorts kring frågan om Kockums varv, och oklarheten har på alla håll varit mycket påfallande. Det är inte bara den borgerliga regeringen som fortfarande har en oklar attityd i denna fråga. Tyvärr måste man också konstatera att inte heller attityden hos den politiska ledningen inom socialdemokratin, vare sig lokalt eller nationellt, är särdeles klar. Man är väldigt angelägen om att synas i de aktioner, demonstrationer och viljeyttringar som Kockumsarbetarna och f. ö. alla som tillhör arbetarrörelsens folk i Malmö genomför, men man är mycket tveksam när det gäller att ställa konkreta krav. Detta beror bl.a. på att det finns en motsägelse i den socialdemokratiska attityden: socialdemokraterna måste ställa upp på arbetaropinionens sida när det gäller att försvara Kockums, men eftersom de samtidigt är entusiastiska kärnkraftsanhängare är de inte särdeles roade av att diskutera det här aktuella gasprojektet med dess olika implikationer. Man undrar därför var de socialdemokratiska politiska ledarna egentligen står i den här frågan, men detta kommer väl att så småningom visa sig. Låt mig så gå över till de mer konkreta frågor som har sammanhang med Kockumsvarvets framtid och de arbetandes möjligheter att finna sysselsättning där eller på annat håll inom Malmöregionen. Man måste erkänna att det är riktigt som industriministern säger att frågan om en omfattande produktion av gastankers måste kopplas till frågan om utbyggnaden av den nya, ganska dyra och i vissa avseenden ingalunda oproblemastiska teknik som skulle bli följden av att exempelvis naturgas skulle förutsättas ta en viss plats i den svenska energibalansen.

Jag vill härefter ta upp frågan om den allmänna ovisshet rörande Kockumvarvet och de arbetandes framtida sysselsättningsmöjligheter som tyvärr fortfarande kvarstår. Jag begär naturligtvis inte att regeringen skall göra bestämda utfästelser eller över huvud taget lämna några konkreta planer innan analysgruppen har redovisat sitt arbete. Ett sådant krav vore knappast rimligt. Men här finns ändå väldigt klara alternativ. Det förhåller sig ju så, att man antingen måste bereda sig för en situation eller också för en annan — det finns alltså inte särskilt många situationer att välja mellan. Man kan ha den allmänna uppfattningen att denna kvalificerade varvsindustri i Malmö bör finnas kvar. Det är en politisk uppfattning som man i grunden kan ha, även om resultatet av analysgruppens arbete inte har framlagts och det därför inte finns några konkreta hållpunkter i fråga om i vilken form och på vilken nivå varvsproduktionen i Malmö skall finnas kvar. Jag efterlyser därför trots allt ett besked av industriministern, om han rent allmänt har den uppfattningen att produktion vid Kockums varv skall finnas kvar för en överskådlig och längre framtid än den som omfattas av det uppehållande statliga stöd som givits. I det sammanhanget skulle jag också vilja aktualisera den av industriministern hittills obesvarade av mina fyra frågor, nämligen frågan om i vad mån regeringen tagit kontakt med de länder som anser sig ha underskott i sina flottor och i vad mån sådana kontakter ingår i perspektivet för att försvara sysselsättningen inom den svenska varvsindustrin. Jag råkar ha mig bekant att exempelvis Rumänien är ett land som anser sig ha ett rätt betydande sådant underskott. De önskar att de hade en större flotta och att de kunde föra en större del av sin utrikeshandel på egen köl. Min fråga är alltså: Vad har industriministern sig bekant om sådana förhållanden, och vilka möjligheter kan de tänkas öppna?

Vilka alternativa tankegångar umgås regeringen då med? Om man eventuellt skall lokalisera eller bygga upp andra typer av industrier, t.ex. i den formen att Kockums varv omvandlas till en ny typ av industri med alternativ produktion — vilka tankegångar har regeringen om det? Om varvet läggs ned eller drastiskt reduceras i sin verksamhet — vad kan de arbetande finna inom verkstadseller maskinindustribranschen som de kan tänkas fästa sina framtidsförhoppningar vid inom Malmöregionen?

Dessa frågor är naturligtvis på dagens nivå i viss utsträckning hypotetiska, men de är dock nödvändiga att ställa. Det är nödvändigt att åtminstone ha tänkt några tankar om dem om man skall få ett längre perspektiv utöver att föra en uppehållande strid, som inte innebär att man effektivt utnyttjar Kockums varvs resurser och inte heller innebär något tryggt besked för de arbetande. Min fråga gäller alltså: Vilka perspektiv, vilka tankegångar, umgås regeringen med i den här frågan?

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Den ställdes ju innan regeringen gjorde sitt ställningstagande i december om kreditgarantier. Anledningen till frågan var dels de spekulationer och tidningsskriverier som funnits kring Kockums stora gasprojekt, dels de akuta svårigheter som inträffade i vad gäller kreditgarantier till Kockums gasfartyg. Den senare frågan löstes ju till en del genom beslutet i december strax före jul. Men det är olyckligt, herr industriminister, att ”framförhållningen” blir så pass kort som den är nu. Läget vid Kockums varv är alltså att man f.n. i egen regi på lager producerar två fartyg för transport av flytande gas, s.k. LNG-fartyg. De kommer att färdigställas under 1979 och för dem finns statliga kreditgarantier enligt de gällande bestämmelserna. Ett tredje fartyg planeras att påbörjas i vår och beräknas vara färdigt i mitten av 1980. Nya kreditgarantier förutsätter emellertid, vad jag kan förstå, en förläng ning av kreditgarantitiden för lagerbyggen genom ett riksdagsbeslut. Med hänsyn till marknadsläget för gasfartyg bedömer jag att det är nödvändigt med en sådan förlängning av garantitiden. I dag är marknaden avvaktande, men det finns bedömare som menar att fram till mitten av 1980-talet behöver marknaden tillföras 120-150 nya gasfartyg. På sikt skulle det alltså se avsevärt ljusare ut. Om kreditgarantier inte kan lämnas för det tredje gasfartyget vid Kockums, bedömer man vid varvet att man redan till hösten måste friställa ca 1500 av personalen. Den övervägande delen bedöms med hänsyn till personalsammansättningen bli ungdomar under 25 år. Då bör det observeras att Malmö redan i dag har en mycket betydande ungdomsarbetslöshet. Av 5 000 arbetslösa i staden beräknas ca 1 800 vara ungdomar under 27 år. Fortsatta garantier för att vidmakthålla den tekniska kapacitet och det kunnande som finns vid Kockums varv för byggande av gasfartyg bedömer jag med hänsyn till vad jag här har redovisat vara såväl företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt en riktig satsning. Nu finns hos de anställda en oro och en osäkerhet för framtiden när det gäller Kockums tredje gasfartyg. Det är angeläget, menar man, att varvet kan få ett principuttalande från regeringen redan under februari månad, om man skall kunna garantera sysselsättningen. Nu säger industriministern att innan analysgruppen har slutfört sitt arbete är regeringen inte beredd att ta ställning, och jag förstår det. Min fråga är då: När beräknar regeringen att ett sådant beslutsunderlag kan finnas att man kan lämna besked om eventuella kreditgarantier för det tredje fartyget? Kockums s.k. stora gasprojekt, som kräver omfattande investeringar i anläggningar i Sverige - jag är medveten om att det inte alls kan kopplas ihop med den akuta situationen i fråga om gasfartyg — väckte stort uppseende när det presenterades första gången. Sedan har det förekommit spekulationer i pressen om påtryckningar och hemlighetsmakeri, spekulationer som knappast är ägnade att möjliggöra en sakdebatt i frågan kring projektet.

Herr talman! Jag vill bara kort säga till Eric Jönsson att han missuppfattar ju helt och hållet min avsikt. Det finns inget självändamål när man som socialist kritiserar den lokala socialdemokratins oklarhet i en viss fråga, utan det är i själva verket en uppmaning att man skall ha omsorg om den enighet i aktionerna och den enighet och klarhet i målen som man måste ha om man skall kunna öva ett ordentligt tryck på en borgerlig regering. Den klarheten har faktiskt saknats hos den lokala socialdemokratin. Det har mycket berott på att man där hyser denna entusiasm för kärnkraften, vilket gjort att man varit vacklande när det t.ex. gällt frågan om gasfartygen. Därför har man också stått väldigt tveksam och oklar i fråga om en förändring Det är angeläget att man i ett framtida läge, som snart inträder och där frågan om Kockums varv kan stå mycket mera på sin spets än den hittills gjort, har klara alternativ. Man får inte, låt mig säga, företräda en viss attityd inför de arbetande och sedan i själ och hjärta kanske ha helt andra synpunkter, som inte är fullt förenliga med den attityden och som man inte riktigt redovisar. Alla eventuella oklarheter av det slaget — som det ju går rykten om, vilket Eric Jönsson vet — måste undanröjas. Först då skapas grunden för en sådan enhetlig och stark aktion som gör att man kan framtvinga eftergifter.
Herr talman! Får jag bara helt kort säga att vi står fast vid de energipolitiska beslut som har fattats i riksdagen, och Jörn Svensson får väl ha sin uppfattning i den här frågan. Jag tror emellertid inte att det går att lösa sysselsättningsproblemen vid Kockums varv med snedsparkar åt olika håll.

Herr talman! Jag vill bara med några ord understryka vikten av att man kan vidta åtgärder som gör att Kockums varv får tid för en planering och att man inte nu likartat så att säga måste skära ner sysselsättningen. En viktig aspekt i sammanhanget är givetvis att Kockums varv svarar för en mycket stor andel av sysselsättningen i Malmö och Malmöregionen. Enligt en uppgift skulle det röra sig om ungefär 20 96 av sysselsättningen för dem som bor i Malmö. Till detta kommer personer som pendlar in till Malmö och dessutom anställda hos underleverantörer. Det kan röra sig om ett tusental personer, men det är givetvis svårt att ange en exakt siffra.

Därför är det mycket angeläget att undvika en sådan drastisk nedskärning. Från företagsledningens sida är man, vilket har sagts tidigare i debatten, angelägen om att få någon form av viljeyttring under den närmaste tiden. Man vill gärna ha denna under perioden januari-februari för att kunna beställa en del komponenter som är nödvändiga om man skall fortsätta tillverkningen av ytterligare något LNG-fartyg. Kockums menar också att det på sikt finns goda utsikter för den här typen av fartyg. Företaget hoppas att man skall kunna finna en marknad för något av de fartyg som nu är under produktion. Under de förutsättningarna är man givetvis villig — det har man förklarat — att själv ta på sig större risker vid fortsatt byggande av denna typ av fartyg. Det skulle kanske inte behöva påpekas, men jag vill ändå avslutningsvis säga att varken Malmö som eget område eller regionen närmast omkring längre kan betraktas som ett överhettat område. Det har med tydlighet framgått av olika diskussioner om sysselsättningsläget, men jag har en känsla av att det finns anledning att ytterligare påpeka detta.

Herr talman! Jörn Svensson ställde ett antal frågor till mig och det kom också frågor från andra deltagare i debatten. Jag skall försöka ge ett någorlunda samfällt svar till alla debattörer. När det gäller Kockums framtid kan jag, för att mer precist formulera mig i ett svar till Jörn Svensson, säga att om vi här i landet skall ha en varvsindustri måste det självfallet vara en varvsindustri som har hög produktivitet, tekniskt avancerad utrustning m.m. I de avseendena fyller självfallet Kockums högt ställda anspråk, både svenska och internationella. Man får alltså förutsätta att Kockums varv finns kvar i någon form. Vilken volym Kockums har underlag för avgör självfallet den internationella marknadsutvecklingen. Denna utveckling måste vara det underlag som vi från regeringens sida har för våra ställningstaganden till kreditgarantier för fortsatt produktion. Det står ju Kockums fritt att sedan själv organisera sin produktion. Jörn Svensson frågade mig om det är tänkbart att producera LNG-tankrar utan att vi går över till gas i Sverige. Det är självfallet så, att våra ställningstaganden före jul till de två första LNG-tankrarna skedde helt utan att vi tog ståndpunkt i vad gällde det gasprojekt som tidigare har lanserats. Det bör dock noteras, eftersom flera talare varit inne på detta, att det gasprojekt som har diskuterats är mycket intressant. I det presenteras tekniska lösningar som mycket väl är möjliga att uppnå, och det är i det längre perspektivet intressanta alternativ från energisynpunkt som på det fältet kan komma att bli aktuella. Vad vi nu har framför oss är en analys av möjligheterna att kombinera Kockumsprojektet och leveranser via rörledningar med anknytning till kontinenten. I det sammanhanget frågade Jörn Svensson mig om vi regelmässigt har kontakter med tillämnade fartygsköpare. Jag kan försäkra att det är en självklarhet att tillämnade fartygsköpare får kontakter genom det arbete som bedrivs för att främja svensk export — det har varit en mycket intensiv kontaktverksamhet på området under det senaste året — och att regeringen försöker främja de svenska varvens avsättning internationellt. I en annan fråga tar Jörn Svensson upp vilken alternativ produktion som kan tänkas för Kockums. Han fullföljer med att säga att det är en hypotetisk fråga, och jag vill understryka att så i hög grad är fallet. Vi får nu först avvakta utredningens genomgång och analys av den svenska varvsnäringens situation, där Kockums förbundit sig att delta helhjärtat och utan några förutfattade meningar. När vi väl har den dokumentationen på bordet får vi också ta ställning till den framtida nivån i den svenska varvsproduktionen och i det sammanhanget även till alternativa produktionsmöjligheter. Det har dock inte hindrat att vi i industridepartementet successivt ägnat stort intresse åt olika möjligheter att styra över varven till alternativ Nr 60 produktion. Jag måste dock säga att de reella möjligheterna härtill hittills har Fredagen den visat sig relativt små. 13 januari 1978 Olle Aulin tycker att det är olyckligt med en låg framförhållning i finansieringen av Kockums produktion. Jag vill säga att detta är något som hör till bilden. Vi hade en mycket forcerad behandling i regeringen av dessa kreditgarantiärenden, som kom över relativt sent från nämnden. Vi hade att göra en marknadsanalys och att ta ställning till konsekvenserna från olika synpunkter, och därför blir det med nödvändighet kort framförhållning. Det är tyvärr så, att fartygsmarknaden internationellt snabbt har förändrats, och det har gjort att man får vara beredd att göra relativt snabba bedömningar om framtiden. Olle Aulin frågade mig också när regeringen beräknar ha ett sådant beslutsunderlag att vi kan lämna besked om kreditgarantier för det tredje gasfartyget. Vi räknar med att det analysarbete som nu pågår för högtryck och med stor personalinsats skall vara klart i februari månad och att det då också finns underlag för att bedöma nya åtaganden av den typ som en eventuell kreditgaranti för ett tredje gasfartyg innebär. Jag vill med anledning av att Olle Aulin efterfrågar en offentlig rapport över den utvärdering som hittills gjorts i dessa frågor säga, att vi inte har någon aktuell sådan planerad. I samband med att det nya analysmaterialet föreligger kommer vi emellertid naturligtvis att ge offentlighet åt det material som är möjligt att presentera. Då kommer också vår totala bedömning av varvsindustrin att föreligga. Jag skall inte lägga mig i debatten mellan Eric Jönsson och Jörn Svensson - den var i och för sig litet pikant — men jag vill säga att det är viktigt att alla inblandade inser vilka svårigheter vi står inför när det gäller svensk varvsindustri. Överslag och övertoner i debatten tjänar inte mycket till. Här gäller det att ta gemensamma tag för att klara de sysselsättningskonsekvenser som kan bli resultatet av en ofrånkomlig neddragning av varvskapaciteten, och då måste man från kommunalt håll, från facket och alla andra inblandade vara beredd att hjälpa till att klara de besvärliga omställningsproblem som vi står inför i detta sammanhang, om man ser svensk varvsnäring totalt. Eric Jönsson tycker att jag inte har lämnat besked som är tillfredsställande sett från de anställdas synpunkt, men jag kan försäkra att när jag har träffat facket och anställdas representanter och sagt att vi behöver ett par månader för att gå igenom hela komplexet och att vi är beredda att under februari månad presentera resultatet av vårt arbete, har man förklarat sig förstå svårigheterna och även förklarat sig nöjd med den behandlingsordningen.

Herr talman! Jag tackar industriministern för de kompletterande upplysningar som han nu gav. Jag tycker det var ett positivt besked att man räknar med att analysgruppen skall vara klar under februari månad och att man då har en grund för nya ställningstaganden. Jag hoppas att man då inte skall behöva göra långtgående nya marknadsundersökningar utan att man skall 23 kunna lämna ett snabbt besked. Jag tycker också att det var positivt att höra industriministerns uttalande om Kockums framtid, att varvet har hög produktivitet och modern och avancerad utrustning och att det sålunda finns anledning att ha varvet kvar i någon form. Jag menar att det är viktigt att företag som framsynt satsar på ny teknik och som moderniserar och rationaliserar sin verksamhet på det sätt som har skett vid Kockums varv kan få den hjälp till självhjälp som är nödvändig i dag för att kunna leva vidare för framtiden och göra nytta i samhället. Kan man inte lämna den hjälpen finns det risk för en omfattande kapitalförstöring och stor arbetslöshet. Jag menar också att hjälp inte skall lämnas i sådan form att utvecklingsbara företag inordnas i en statlig koncern för att där vara med och ge konstgjord andning åt mindre rationella enheter. Att döma av tidigare uttalanden av industriministern är det också hans uppfattning. Jörn Svensson frågade vilka alternativa produktionsmöjligheter man kan tänka sig vid Kockums varv. Jag vet att man där verkligen lägger ned mycket arbete för att söka nya utvecklingsmöjligheter. Men självfallet kan det som man skall slå sig på inte vara något som produceras på andra håll i landet, utan det måste bygga på ny teknologi, och till den nya teknologin hör ju inte minst det stora gasprojektet. Men där är jag medveten om att man i dag inte kan ge några besked. Däremot är jag tacksam för beskedet att regeringen så småningom kommer att offentliggöra rapporten om de undersökningar som hittills är gjorda. Jag tackar industriministern än en gång.

Herr talman! Jan Bergqvist har frågat mig om jag står fast vid ett uttalande som jag gjorde i riksdagen den 12 april 1977 beträffande kontrollen av multinationella företag. Innan jag besvarar den frågan vill jag med skärpa tillbakavisa Bergqvists påstående att ”regeringens politik varit oklar, för att inte säga direkt virrig” när det gäller kontroll av multinationella företag. En utförlig redovisning av regeringens politik på detta område finns i de svar som jag lämnade den 11 november 1977 på fråga och interpellation av Carl Lidbom. Jag underströk i svaret att Carl Lidbom förespråkade en syn på behovet av kontroll av multinationella företag som principiellt överensstämmer med den nuvarande regeringens. Detta innebär bl.a. att åtgärder behövs såväl nationellt som internationellt för att komma till rätta med de svåra och delvis nya problem som företagandets internationalisering kan medföra för regeringar, fackliga organisationer och andra intressegrupper. På det internationella planet fortsätter det aktiva svenska engagemanget i OECD och FN. Regeringen fäster största vikt vid att en internationell uppförandekod gällande multinationella företag utarbetas och vidareutvecklas. På det nationella planet är regeringens linje den att vänta med konkreta förslag till dess att tillsatta utredningar har redovisat sina förslag. Jag framhöll i min diskussion med Carl Lidbom att jag inte kommer att ”tveka att också utnyttja det materialet till att framlägga förslag för regering och riksdag om konkreta åtgärder” . Denna inställning hindrar inte, utan förutsätter snarast att en stark, löpande bevakning av aktuella problem upprätthålls. Detta sker också i den statssekreterargrupp för multinationella företag, där jag är ordförande. Så långt min diskussion med Carl Lidbom. Vad gäller Jan Bergqvists fråga till mig, medger jag att mitt svar den 12 april 1977 lätt inbjuder till missförstånd och feltolkningar. Jag har helt enkelt formulerat mig dåligt. Regeringen kan naturligtvis inte ”fördröja” en utredning, när denna har blivit tillsatt, annat än genom ändring av eller tillägg till kommittédirektiven. Direktiven för utredningen om utländska övertaganden av svenska företag har inte ändrats. En kommitté arbetar helt självständigt inom ramen för det uppdrag den har fått av regeringen. Vad jag avsåg med mitt uttalande den 12 april var att jag erfarit att utredningen var intresserad av det internationella förhandlingsarbetet rörande uppförandekoden för multinationella företag. Jag fann det naturligt om kommittén ville avvakta resultatet av de förhandlingar som har speciell relevans för utredningens arbete, nämligen i fråga om diskriminerande lagstiftning eller s.k. nationell behandling av de utländska företagen. Jag har i dagarna erfarit att utredningen planerar att slutföra sitt arbete under våren 1978. Betänkandet kommer sedan att behandlas med största möjliga skyndsamhet av regeringen i sedvanlig ordning.

Herr talman! Äntligen tar industriministern avstånd från sitt uttalande av den 12 april! Trots upprepade påstötningar i riksdagen behövde industriministern nio månder för att krypa till korset. Skall det gå så långsamt med att erkänna ett enda misstag, förstår man varför ni i centern aldrig når ända fram! É Men här är det inte i första hand en diskussion om Åslings formuleringskonst, om huruvida formuleringen var mer eller mindre misslyckad, utan här gäller den centrala frågan i politiken mot multinationella företag: Skall vi skydda oss här i Sverige innan de internationella förhandlingarna är klara, eller skall vi passivt vänta och se vad som händer? Inget tal om dåliga formuleringar kan dölja att vad industriministern i sak säger den 12 april är: 1) Regeringen har skjutit på kontrollen av multinationella företag. 2) Orsaken till dröjsmålet är att industriministern anser att man bör avvakta utfallet av de internationella förhandlingarna om uppförandekoden för multinationella företag. Inget tal om dåliga formuleringar kan heller dölja att regeringen har tagit ett skamgrepp på den Eckerbergska utredningen. Man har fördröjt utredningen upp till två år, och den blir därför inte klar att presentera sitt arbete så tidigt som till våren 1978, som industriministern här säger. Det är i själva verket en fruktansvärd misshushållning med våra utredningsresurser som har åstadkommits. Industriministern sviker sitt ansvar att skydda svenska intressen i näringslivet, och om några nyckelindustrier skulle komma i utländska händer faller ansvaret för detta tungt på landets industriminister. Nu säger Nils Åsling att regeringen naturligtvis inte kan fördröja en utredning när den blivit tillsatt, om den inte ändrar direktiven. Men det är just vad regeringen kan göra och det är just vad regeringen också har gjort i det här fallet! Jag vill citera en moderat ledamot i utredningen, som den 11 november i riksdagen sade så här: ”Däremot är det riktigt att utredningen fördröjts genom ändring i dess sammansättning, och i och för sig kan jag beklaga denna fördröjning.”